Herr talman! Jag är medveten om att jag uttryckte mig drastiskt. Men Magnus Persson kan ju inte sitta på två stolar samtidigt. Dels ställer han sig bakom en avveckling av länsorganisationen när det gäller hemkonsulenterna, dels säger han att den skall finnas kvar, men i andra former. Nej, Magnus Persson, man bör verkligen tala i klartext, och här gäller det ju en avveckling av länsorganisationen — enligt det förslag som ligger på bordet.
Herr talman! Vi anser från utskottsmajoritetens sida att hemkonsulenternas organisatoriska anknytning till länsstyrelserna bör upphöra — och det står vi för. Då blir det en avveckling, och finansministern har sagt att man är beredd att pröva frågan om samarbetet mellan kommuner och konsumentverk. Vi får med stort intresse följa den frågan.
Herr talman! Då vill jag bara notera att Magnus Persson nu erkänner att förslaget innebär en avveckling av verksamheten på länsnivå — och det var det jag ville ha fram.
Herr talman! Om Karl Boo har läst betänkandet, så har han funnit att det står klart på s. 12 att hemkonsulenternas organisatoriska anknytning till länsstyrelsen skall upphöra. Det är ett led i den politik som regeringen för. På den punkten råder det inga delade meningar.
Herr talman! Min fråga till Magnus Persson är: Finns det någon annan anknytning på länsnivå som man tänker överväga när det gäller hemkonsulenterna?

Herr talman! Jag skulle vilja säga ytterligare några ord, eftersom det här talades om konsumentrådgivarna på det lokala planet. De täcker ju inte in landet — det har vi tidigare påpekat. Dessutom är det mycket diskutabelt vilken kompetens de har. Det finns ingen enhetlig kompetens, ingen enhetlig utbildning för konsumentrådgivarna. När lagutskottet var i Värmland fick vi höra talas om deras olika bakgrund, och exemplifieringen lät så här: Det fanns hushållstekniker, en föreståndare på Tempo, en kassörska på Domus, en socialinspektör som hade blivit sjuk och behövde en lättare tjänst, en bergsingenjör, en konsumentkooperatör osv. Det är ingen enhetlig bakgrund. Vad händer då när arbetaren på golvet skall ringa i den här telefonen, som vi har hört talas om, för att få ett råd? Jo, han ringer då till konsumentrådgivaren, som inte kan det här området. Vad gör hon? Jo, hon ringer i dag till hemkonsulenten. Efter den 1 januari har hon — eller han — ingen att ringa till längre. Konsumentverkets resurser kommer alltså att med denna nyordning förstärkas enligt ett förslag som ännu inte är beslutat och som inte har framlagts, men som i alla fall har kommit till regeringen. Det är fråga om en konsumentverksresurs på central nivå, det är ingen konsumentresurs — dvs. en resurs när det gäller konsumenterna. Den låtsaslek som jag talade om här förut innebär helt enkelt en pågående politisering, som sker förtäckt. Jag har bett att Magnus Persson skulle berätta för oss om den, t.ex. när det gäller den utbildning som nu bedrivs, och som har bedrivits i flera år, med hjälp av konsumentverket, alltså med skattebetalarnas pengar, LO och ABF - en utbildning av konsumentombud runt om i vårt land. I konsumentverkets skrivelse till regeringen, med förslag om en verksamhet under en övergångstid, säger man att man skall ge stöd till kommuner med konsumentverksamhet. Dessa 77 som ingen har, de får alltså inget ytterligare stöd. Vad innebär det? Enligt många talare på den socialdemokratiska sidan innebär det ett obligatorium, ett tvång för kommunerna att på något sätt inrätta en verksamhet — eller också blir det någon form av politiserad verksamhet, en socialiseringsverksamhet, i kommunerna på konsumentsidan.
Herr talman! Mona Saint Cyr tar upp frågan om de lokala konsumentrådgivarna och deras kompetens. Jag tror, herr talman, att varken jag eller någon annan i denna kammare är beredd att helt inkompetensförklara de lokala konsumentrådgivarna. Det är inte alla av dem som har akademiska betyg— det kan jag stå upp och säga. Men det är många som har erfarenhet av en lång och trogen konsumentverksamhet och som har ett gediget kunnande från arbetsplatser etc. Sedan vill jag också säga när det gäller den lokala konsumentrådgivaren, att hon eller han oftast ringer till konsumentverket direkt i stället för att ringa till hemkonsulenten på länsstyrelsen. Det är den uppfattning jag fått vid kontakterna med de lokala konsumentrådgivarna. Således tror jag, herr talman, att man skall vara litet försiktig när det gäller att helt inkompetensförklara en grupp som gör ett fint vardagsarbete.
Herr talman! Jag har inte sagt det. Det var Magnus Persson som sade det. Jag har inte ifrågasatt de lokala konsumentrådgivarnas kompetens. Jag har sagt att de inte täcker in hela landet. De har en varierande bakgrund. De har alltså ingen gemensam utbildning. Det har hemkonsulenterna. Det var det vi talade om. Det handlar om en jämförelse mellan de båda grupperna, om vilken kvalitet de svarar för. Ni har inte byggt ut ett motsvarande nät som kvalitetsmässigt täcker in hela landet. Det är ett sådant jag efterlyser. Sedan vill jag gärna upplysa Magnus Persson om att konsumentverket sedan flera år tillbaka inte har någon direktrådgivning till konsumenterna.
Herr talman! Jag sade att konsumentrådgivaren — hon eller han — oftast ringer direkt till konsumentverket för att få råd och dåd samt svar i olika frågor. Men försök inte smita undan när det gäller frågan om de har kompetens eller ej! I ett tidigare inlägg ifrågasattes denna. Jag tror att de här kvinnorna och männen på det lokala planet gör ett bra jobb och att de kompletterar varandra i arbetet med rådgivning till konsumenterna. Jag tror också att det är lättare för kommunmedborgaren att nå henne eller honom om det inte rör sig om ett avstånd på kanske 15 eller 20 mil. Det var den diskussionen vi hade tidigare.
Herr talman! Apropå kompetensen, Magnus Persson: Tala om vilken kompetens konsumentombuden skall ges!

Herr talman! Det är angeläget att samhället på alla områden försöker finna så rationella och så ekonomiska lösningar som möjligt i sin myndighetsutövning. Från moderata samlingspartiet aktualiserar vi därför på nytt frågan om en sammanslagning av konsumentverket med statens prisoch kartellnämnd. Detta skulle innebära en bättre samordning av informationen till konsumenterna och skulle därutöver på sikt kunna medföra betydande besparingar. Tyvärr — och märkligt nog — är vi moderater i lagutskottet ensamma om reservationen 1 om bifall till detta förslag. Jag finner det märkligt, därför att majoriteten utan någon som helst bevisning påstår att förslaget är orealistiskt. Det enda skäl man åberopar är att konsumentverket och SPK har aktiviteter av olika karaktär och riktar sig till skilda målgrupper med sin information. Man behöver inte vara någon större expert på organisation för att inse, att det mycket väl inom en och samma myndighet kan förekomma olika aktiviteter och information och rådgivning, riktad mot skilda intressegrupper, och att samordning inom en myndighet kan innebära betydande besparingar. Jag yrkar bifall till reservation 1. Jag yrkar också bifall till reservation 3. I denna föreslår vi att redan för nästa budgetår anslaget till konsumentverket skall minskas med 1,8 milj.kr. i förhållande till regeringens budgetförslag. På sikt bör besparingarna kunna bli betydligt större genom de av oss föreslagna rationaliseringarna. I reservation 4, till vilken jag också yrkar bifall, avvisar vi från centern och moderaterna majoritetens förslag om att nu hänvisa ytterligare motioner till konsumentpolitiska kommittén för beaktande. Kommitténs arbete skall enligt direktiven redovisas inom ett år, och de aktuella motionsyrkandena ligger enligt vår mening inom ramen för kommitténs direktiv. Några som helst uttalanden bör nu inte göras av riksdagen. Herr talman! Några kommentarer också till bostadsutskottets betänkande 26, som vi nyss tagit ställning till. Det innebar att vi minskade anslaget till länsstyrelserna genom bl.a. en indragning av hemkonsulenterna. Lagutskottets majoritet har i sitt yttrande tillstyrkt indragningen av dessa tjänster, men det föreligger en betydande skillnad i motivtexten mellan socialdemokraterna och moderaterna. Vi accepterar förslaget av samhällsekonomiska skäl. Dessa väger för oss så tungt, att vi är beredda att spara även på områden som vi i och för sig kan finna angelägna. Socialdemokraterna har gått en annan väg. De accepterar besparingen på länsstyrelserna, men har tydligen ingenting emot att utgifterna ökar för konsumentverket och för kommunerna. Detta är inte en besparingspolitik — det är mera ett schackspel där pjäserna flyttas mellan olika budgetposter. Vi avvisar sådana skenmanövrer. Jag instämmer på denna punkt helt i de synpunkter som framfördes av min partikollega Bertil Danielsson i samband med behandlingen av anslaget till länsstyrelserna.

Herr talman! Marknadsekonomin bygger på ett samspel mellan konsumenter och producenter. För att konsumenterna skall kunna göra ett verkligt val mellan de olika varor som producenterna tillhandahåller krävs en effektiv konsumentupplysning. Konsumentverket, som är en statlig myndighet med uppgift att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden, har i detta avseende en viktig funktion och förtjänar uppmärksamhet. I Sverige saknas egentliga konsumentorganisationer. Bara på några speciella områden finns konsumentorganisationer av större omfattning, bl.a. bilistoch hyresgästorganisationer. Men inte heller dessa har den utbyggnad som behövs för att fungera som renodlade konsumentföreträdare för alla konsumenter. En avsaknad av konsumentrörelsen är anmärkningsvärd i ett land med i övrigt så starka organisationer inom t.ex. näringslivet och fackföreningsrörelsen. Detta ger konsumentverket en särskild betydelse. Fri handel och fri konkurrens är viktiga förutsättningar för att marknadsekonomin skall kunna fungera och därmed ge konsumenterna en nyckelställning på marknaden. Genom frihandeln förs varor in i landet, och konsumenterna får möjlighet att fritt välja mellan importerade och svensktillverkade varor. Det har ju bl.a. varit en fördel för konsumenterna i fråga om tekobranschen, som varit föremål för mycken diskussion. Protektionistiska åtgärder får däremot negativa effekter för konsumenterna genom att deras valmöjligheter begränsas. Också löntagarna drabbas i längden av en protektionistisk politik genom att den svenska exportindustrin kan mötas av motåtgärder i andra länder och genom att man binder resurser till näringsgrenar med sämre reallöneutveckling. Konkurrensen mellan olika företag och företag av olika typ bidrar till effektivitet i produktionen och till ökade möjligheter för konsumenterna att välja mellan olika produkter. Den nya konkurrenslag som på förslag av den tidigare regeringen trädde i kraft vid årsskiftet 1983-1984 är ett bra redskap när det gäller att hålla uppe konkurrensen och förhindra skadliga monopolbildningar. En så långt möjligt fri prisbildning är en annan faktor som stärker konsumenternas ställning genom att efterfrågan får genomslag i prisbildningen. Prisoch hyresstopp och liknande regleringar av nu aktuellt slag motverkar däremot detta syfte och är inget stöd för konsumenterna. Herr talman! Christer Eirefelt och jag har väckt en motion där vi tar upp några bitar av en liberal konsumentpolitik. En viktig uppgift för en liberal konsumentpolitik är att se till att konsumenterna snabbt får tillgång till mer och bättre information om de olika alternativ som står till buds på marknaden. Målet bör vara ett utbyggt varudeklarationssystem. Erfarenheten visar att obligatoriska varudeklarationer sällan är en framkomlig väg, men åtskilligt mer borde kunna göras för att också med begränsade resurser stimulera fram mera av varudeklarationer. Exempel på sådana åtgärder finns i det betänkande som har avgivits av varuprovningskommittén. Mycket talar i dagens läge för att konsumentverket, med de oundgängligen begränsade resurser som står verket till buds, vid sidan av information till konsumenterna borde koncentrera sig på att definiera konsumentproblemen och stimulera näringslivet att söka lösningar på dessa. Det förutsätter att en sådan verksamhet inom konsumentverket får större resurser på bekostnad av handläggningen av ärenden rörande otillbörlig marknadsföring och förhandlingar med företagen. Herr talman! Den motion som vi har väckt från folkpartihåll har fått en positiv behandling i lagutskottets betänkande, i den meningen att den föreslås bli överlämnad till konsumentpolitiska kommittén. Mot bakgrund av detta har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Lagutskottets betänkande 1983 84:100, bilaga 9, i vad avser anslag till konsumentverket, dels åtta motioner som väckts under den allmänna motionstiden. I propositionen föreslås att riksdagen till konsumentverket anvisar ett förslagsanslag av 43 215 000 kr. Tre motioner från moderaterna har anknytning till detta anslag och till verkets organisation och har i utskottet också resulterat i tre reservationer mot utskottsmajoritetens förslag. tet, som med eget yttrande överlämnat motionen till lagutskottet. Även om herr Strindberg tidigare sade att det inte har framkommit några skäl till att avslå motionen, vill jag — i stället för att läsa innantill i materialet — bara hänvisa till näringsutskottets yttrande, som ju innehåller klara besked om varför det i dag inte bedöms vara vettigt med denna sammanslagning.

Herr talman! Det har konstaterats många gånger tidigare, men det föreligger naturligtvis en betydande skillnad i ambitionsnivån när det gäller att uppnå samhälleliga besparingar mellan socialdemokrater och moderater. Här säger nu Inga-Britt Johansson att socialdemokraterna inte kan acceptera besparingen på 1,8 miljoner i konsumentverkets anslag därför att det skulle drabba angelägna behov. Det är många angelägna verksamheter, herr talman, som vi har tvingats skära i därför att samhället har ont om pengar. Jag tror att vi måste fortsätta på den vägen. Jag kan inte se att konsumentverket här skulle utgöra något undantag.
Herr talman! Som Per-Olof Strindberg mycket väl vet har konsumentverket, genom det förslag som föreligger i propositionen, samma skyldigheter som de flesta andra att gå på huvudanslaget. Det innebär i realiteten att det, med regeringens förslag, redan nu blir en besparing på konsumentverkets verksamhet.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 28 behandlas konsumentpolitiska frågor, bl.a. frågan om anslag till konsumentverket, motioner som har anknytning till denna myndighets anslag och organisation samt motioner som berör konsumentpolitiska kommitténs utredningsarbete. Vad gäller motionsyrkandet om sammanslagning av statens prisoch kartellnämnd och konsumentverket kan jag erinra om att denna fråga prövades av riksdagen vid två tillfällen under förra året. Riksdagen fann då att en sammanslagning inte var realistisk, med hänsyn till att de båda myndigheternas aktiviteter är mycket olika till karaktären och riktar sig till helt skilda målgrupper. Nu har näringsutskottet haft den här aktuella motionen för yttrande. Utskottets bedömning ledde inte till någon annan slutsats än tidigare. Lagutskottet har heller inte funnit att några nya omständigheter har tillkommit sedan frågan senast prövades, vilket var så sent som i december 1983. Vid behandlingen i utskottet har moderaterna inte lyckats övertyga majoriteten om att en sammanslagning skulle vara rationell eller kostnadsbesparande. De erfarenheter som vi har av tidigare sammanslagningar till större enheter har visat att verksamheten varken blir bättre fungerande eller mindre kostnadskrävande. Beträffande den konsumentpolitiska inriktningen finns det, som jag sade, motionsyrkanden som griper in i den konsumentpolitiska kommitténs arbete. Jag har tidigare här i dag berört detta. Centern anser att kommittén bör få bedriva sitt arbete utan några tilläggsdirektiv. Inte heller bör kommitténs arbete föregripas genom några uttalanden från riksdagens sida. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 4 i lagutskottets betänkande nr 28 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När beslut om folkoch bostadsräkningar skall fattas måste de som fattar besluten beakta att folkoch bostadsräkningarna av många människor uppfattas som integritetskränkande — som ett ovärdigt snokande i människors privatliv. Även om denna uppfattning grundas på subjektiva överväganden får inte beslutsfattarna blunda för hur medborgarna kan uppleva detta. Skall folkoch bostadsräkningarna genomföras trots medborgarnas olust måste skälen för räkningarna vara utomordentligt välgrundade. Andra metoder att nå de önskade målen får inte heller finnas. Sådana starka sakargument existerar inte! I propositionen anförs som ett huvudargument att folkoch bostadsräkningarna har särskilt stor betydelse som underlag för regional och kommunal samhällsplanering. Detta gäller, säger man, främst inom områden som sysselsättning, arbetspendling, utbildning, barnomsorg, äldreomsorg, boende, energi och försvar. Det finns en klar skiljelinje mellan partier med socialistisk resp. marknadsekonomisk inriktning när det gäller behov, inriktning och omfattning av offentlig planering. Socialister önskar planera och besluta uppifrån. Vi som har mer marknadsekonomisk inriktning vill främja ett decentraliserat beslutsfattande, vilket givetvis utesluter en omfattande övergripande offentlig planering. Den offentliga planeringen i form av nivåoch sektorsplanering skapar betydande direkta kostnader för stat och kommun. Hur klarar dagens samhällsplanering en cost-benefit-analys? Troligtvis skulle det visa sig att större delen av det arbete man lägger ned inte fyller några reella behov. Vår nuvarande samhällsplanering leder i bästa fall till små skadeverkningar. Samhällsplanering ökar riskerna för stora felsatsningar. Feliprognoserna eller i analysen får en utomordentlig genomslagskraft. Detta får i sin tur två Nr 145 negativa effekter: Onsdagen den För det första kräver planerare och politiker ännu bättre styrmöjligheter 16 maj 1984 för att samhällsplaneringens mål skall uppnås. Alla som suttit i kommunfullmäktige eller länsstyrelse känner till hur antalet utredningar och planer växer — 1985 års folkoch i en allt stridare ström. Samtidigt blir planerna alltmer sofistikerade och allt mindre realistiska och begripliga för politiker och medborgare. Processen tycks vara självmatande och leder till att allt fler beslut förs bort från de enskilda människorna för att handläggas genom kollektiva beslut. Kort sagt: Planhushållningen vinner terräng på den effektivare marknadsekonomins bekostnad. För det andra kommer planerarna att kräva mer och mer utbyggda system för att kartlägga enskilda människors och företags förhållanden, för att — som man tror — kunna förbättra prognoserna. Lagen om arbetsställenummer, som återfinns i propositionen, är ett typiskt exempel på detta. Moderata samlingspartiet anser att samhällsplanering av det slag som vuxit fram under de två senaste decennierna i Sverige i grunden bör reformeras. Motiven är många — från enkla kostnadsöverväganden till försvar av ett liberalt och tolerant samhälle. I vad jag nu sagt ligger grunden till att vi yrkar avslag på propositionen om 1985 års folkoch bostadsräkning. Men om vi bortser från våra olika ståndpunkter när det gäller arten och omfattningen av samhällsplaneringen, så finns det ändå starka skäl att avslå propositionen om FoB 85. Kommunal planering bör grunda sig på andra uppgifter än folkoch bostadsräkningar. Vid studier av t. ex arbetspendling för trafikplanering måste kommunerna arbeta med trafikräkningar och/eller resvaneundersökningar. Av FoB kan man möjligtvis se hur många som förflyttar sig från en koordinat till en annan, men inte när, hur och på vilken väg det sker. Barnomsorgs-, boendeoch energiplanering m.m. genomförs huvudsakligen med utgångspunkt i andra källor än FoB. Folkbokföringen ger exempelvis bättre och aktuellare underlag, även om den också har vissa svagheter. Den sittande folkbokföringskommittén undersöker vissa möjligheter att t.ex. komma till rätta med de trassligheter som samboförhållanden numera ställer till med. Det finns också ytterligare skäl för avslag. De uppgifter som kommer fram genom FoB är ofta bristfälliga, särskilt ur forskningssynpunkt. Uppgiftslämnandet sker inte med tillräcklig precision. Andra metoder att skaffa fram information är betydligt effektivare. Väl utformade urvalsundersökningar ger korrektare, djupare och mer intressanta svar på mer relevanta och intressanta frågor. Det är förvånande att kostnaderna sedan dess nästan kan halveras. Är kalkylerna i propositionen någorlunda riktiga och inte bara glädjekalkyler, borde SCB lära ut konsten att rationalisera till hela statsförvaltningen. Men 147 mycket mer talar för att kalkylerna är behäftade med grava underskattningar — helt traditionsmässigt, skulle jag vilja säga. Kommunernas verkliga kostnader för folkoch bostadsräkningen 80 översteg de kalkylerade kostnaderna med 50 96. Kostnaderna blev för kommunerna 60 milj.kr. I de kalkyler som vi har här har man bara räknat med 30 milj.kr. På grund av vad jag nu sagt yrkar jag avslag på dels proposition 1983 84:85. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5 i föreliggande ärende.

Herr talman! I proposition 1983/84:85 föreslås att en allmän folkoch bostadsräkning genomförs under år 1985. Propositionen har föregåtts av ett utredningsförslag , som framlades av statistiska centralbyrån. Det förslaget hade väsentliga brister framför allt från integritetssynpunkt, och det har utsatts för hård kritik från olika håll. Allmänna folkoch bostadsräkningar genomförs i Sverige vart femte år till skillnad från vad som är normalt i andra länder, där sådana räkningar genomförs vart tionde år. Det huvudsakliga syftet med så täta allmänna räkningar i Sverige torde vara önskemålet om en aktuell sysselsättningsstatistik, inte bara på nationell nivå utan också på regional och lokal nivå. Detta behov kan numera tillgodoses genom bearbetning av de kontrolluppgifter som arbetsgivarna årligen lämnar till skattemyndigheterna. Uppgifter om befolkningen och förändringar härvidlag kan erhållas i de olika register som redan finns. Det område där behovet av ny statistik kan upplevas som väsentligt är med andra ord främst boendet. Det är emellertid osäkert om uppgiftsbehovet är så stort att det motiverar en så stor allmän statistikinsamling som en generell folkoch bostadsräkning skulle innebära. Skyddet för den personliga integriteten bör enligt vår uppfattning ytterligare betonas. Den s.k. statistikutredningen har nyligen lagt fram förslag om ettstarkt integritetsskydd. Förslaget är f. n. föremål för remissbehandling. Vi anser att beslut om en ny allmän uppgiftsinsamling av den omfattning som en folkoch bostadsräkning innebär inte bör fattas förrän riksdagen fått tillfälle att ta ställning till förslagen om förstärkt integritetsskydd. Även folkbokföringsfrågorna är f. n. föremål för utredning. Det är ytterligare ett skäl till att man inte nu skall genomföra en allmän folkoch bostadsräkning. Kostnaderna för den FoB 85 som propositionen föreslår uppskattas till ca 130 milj.kr. Därtill kommer kostnader hos företagen som inte inkluderats men som uppenbarligen är av icke obetydlig omfattning. En utebliven folkoch bostadsräkning skulle med andra ord innebära en avsevärd besparing. I propositionen föreslås att uppgift om arbetsställenummer skall införas på kontrolluppgifterna. Detta finner vi särskilt olämpligt. Kontrolluppgiften är avsedd för skatteredovisning och bör inte belastas med uppgifter som ligger utanför skatteområdet. Det skulle också innebära att ett stort antal företag med fler än ett arbetsställe skulle drabbas av ytterligare utökad uppgiftsbörda, när i stället ambitionen enligt vår uppfattning måste vara att begränsa uppgiftslämnandet. Det kan också invändas att de insamlade uppgifternas relevans kommer att bli låg. I propositionen sägs att uppgifterna om arbetsställenummer framför allt skall utnyttjas för pendlingsstatistik. Om en sådan skall bli användbar, måste den emellertid bygga på väsentligt fler och bättre data. Att uppmärksamma är, att trots att vi just nu avstyrker propositionen om folkoch bostadsräkning 1985, innebär inte detta att vi vill avstå från folkoch bostadsräkningar i all framtid, utan vi anser att det kan vara tillräckligt att utföra sådana uppgiftsinsamlingar vart tionde år, och vi anser dessutom att man borde kunna avvakta statistikutredningens förslag om stärkt integritetsskydd, innan man bestämmer sig för en ny folkoch bostadsräkning. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5.

Herr talman! Finansutskottets ordförande nämnde helt riktigt att det har rått principiella skiljaktigheter i utskottet i frågan om att genomföra en allmän folkoch bostadsräkning 1985. Han tog därvid upp integritetsfrågan som den viktigaste skiljelinjen. Arne Gadd hänvisar till att finansutskottet var enigt 1979 inför riksdagsbeslutet om FoB 80. Men det är inget skäl för att man i dag inte skall kunna ifrågasätta om lagstiftningen beträffande samkörning är tillräcklig för att skydda den enskilde individen. I mitt inledningsanförande sade jag att vi tidigare kanske har gått för långt i datalagstiftningen när det gällt att tillstyrka och tillåta registerhållning och samkörningar av olika slag. Vi måste någon gång sätta klackarna i marken för att inte gå över gränsen. Internationellt sett har vi nog tillåtit en högre grad av samkörning än många andra länder. Därför är det enligt vår mening väsentligt att avvakta pågående utredningar. Ni socialdemokrater brukar ju i så många andra sammanhang åberopa sådana när ni inte vill ta ställning. Utifrån dessa utgångspunkter anser vi det angeläget att remissinstanserna får säga sitt. Måhända är den utredning som har legat till grund för remissinstansernas arbete också otillräcklig. Det påvisar inte minst datainspektionen när det gäller statistikutredningen. Man säger att de stora dataregistren kanske försämrar den enskildes möjligheter till integritet. Vi tycker det är viktigt att komma till rätta med sådana här saker, innan man travar på i den fortsatta hanteringen med registrering av just den enskilde individen, dvs. den som blir aktuell i FoB 85. Finansutskottets ordförande tog inte upp det ställningstagande som han har gjort utöver propositionen och som går ut på att tillsätta en kommission. Vilka uppgifter i förhållande till datainspektionens kommer den att ha? Det vore intressant att få den frågan belyst.
Herr talman! Jag kan först instämma i allt som Rolf Rämgård sade. Likaså kan jag instämma i uttalandet från finansutskottets ordförande om att integritetsfrågorna är utomordentligt viktiga. De är viktiga vare sig det objektivt kan fastställas att det inte är några risker med denna hantering eller om det förhåller sig så att folk bara känner olust inför dem. Finansutskottets ordförande måtte inte ha lyssnat till vad jag sade. Jag sade nämligen att i och med att integritetsrisker finns, måste skälen för att genomföra en folkoch bostadsräkning 1985 i stället för att vänta till 1990 och få ett tioårsintervall vara utomordentligt starka. Jag påpekade också att den samhällsplanering av mer praktisk art som sker ute i kommunerna inte har någon som helst nytta av folkoch bostadsräkningarna. Där använder man sig av helt andra data. Dessutom nämnde jag att det finns helt andra metoder, bl.a. urvalsmetoder, med vilkas hjälp vi kan ställa betydligt bättre, mer relevanta och djupare frågor om ett väl utvalt, mindre material. I mitt anförande framhöll jag att vi naturligtvis har skilda synpunkter på den samhälleliga och offentliga nivåoch sektorsplaneringen. Som planhushållare, vilket jag förutsätter att socialdemokrater och socialister är, måste det finnas en uppifrån styrd planering, även om man talar om decentralisering. Tror man däremot mer på ett decentraliserat beslutsfattande, bl.a. på en marknad där var och en har mycken egen information att planera efter, då behöver man ingen övergripande sektorsoch nivåplanering. I de här frågorna finns en klar skiljelinje mellan moderat och socialistisk politik. Jag kan därför inte finna att en fortsatt debatt kan föra oss mycket närmare varandra.
Herr talman! Som jag sade i det anförande jag höll förut, tror vi i och för sig att folkoch bostadsräkningar behövs. Men vi tror också att man just nu skulle kunna göra ett uppehåll och att det borde räcka med att genomföra folkoch bostadsräkningar vart tionde år. Eftersom det finns en viss oro bland människorna ute i landet inför de databehandlingar som görs, tycker jag att vi bör kunna vänta till dess den utredning som nu pågår är färdig, för att lugna dem som är oroliga och som är rädda för samkörningarna. Jag kan inte tänka mig att angelägenheten kan vara så stor att göra folkoch bostadsräkningen just nu, att man inte skulle kunna avvakta den här utredningen. Liksom Margit Gennser tror jag emellertid att åsiktsskillnaden är sådan att det egentligen inte lönar sig att debattera den här frågan. Jag kan också instämma i det som Rolf Rämgård sade förut. Även kostnadsskälet gör att vi just nu vill avvakta.

Herr talman! Det har jag försökt göra, herr Gadd. Det är ju med anledning av att det börjar gå litet för långt med registreringarna som vi nu anser det olämpligt att genomföra folkoch bostadsräkningen i den föreslagna tappningen. Jag kan hålla med om att vi genom folkoch bostadsräkningen kan få fram många uppgifter som vi har nytta av. Men kommunerna har ju också möjligheter att själva ta fram uppgifter. Jag kan nämna barnomsorg och skolskjutsar som exempel på områden där kommunerna själva är tvungna att göra årliga beräkningar för att få fram uppgifter som de lämnar till olika myndigheter, bl.a. för att få statsbidrag. Dessa uppgifter har kommunen sedan själv nytta av i sin planering. Det är saker och ting som kommit fram genom åren. Det finns i dag helt andra regionala och lokala möjligheter att få i gång planeringen än det gjorde när folkoch bostadsräkningarna infördes en gång i tiden. Sedan har jag ännu inte fått svar på min fråga: Med vilken konsekvens och i vilka sammanhang skall datainspektionen gå in i förhållande till den tilltänkta medborgarkommissionen som Arne Gadd har iscensatt? De uppgifterna har datadelegationen i dag, och jag vill återigen fråga: I vilket sammanhang kommer den nya kommissionen in och övertar de uppgifter som datainspektionen har? Det skulle vara intressant att få detta belyst.
Herr talman! Jag vill bara säga till Arne Gadd att anledningen till att vi vill avvakta på grund av integritetsskyddet inte är att vi tror att det i de ytterligare kanske fem år skall se ut precis likadant som det gör i dag. Vi hoppas att den utredning som är på gång skall kunna ge oss sådan säkerhet i detta att inte människor här i Sverige, som nu är oroliga för integriteten, skall behöva känna den oron inför nästa utredning. Orsaken är alltså att vi väntar och hoppas att det skall kunna bli bättre på det området.

Herr talman! Jag anmälde mig till den här debatten mot bakgrund av den omfattande diskussion som har förts om FOBALT-förslaget. När jag sedan har "sett att riksdagen inte kan fullfölja en väldigt långvarig tradition, nämligen att enas om att ta fram en folkoch bostadsräkning, tycker jag att vi hamnar i en rad principfrågor som motiverar att jag kommer hit och återger regeringens överväganden och motiv för att gå fram med en folkoch bostadsräkning. Låt mig först erinra om diskussionerna om FOBALT. Vi gick igenom remissyttrandena och diskussionen mycket noga, och vi kunde konstatera att en nästan enig remissopinion ville att vi skulle ta in de uppgifter som folkoch bostadsräkningen avser. Vad skilde? Jo, sättet att ta in dem. Man ville alltså inte gå registervägen, utan man hade tydligen större respekt och förtroende för en traditionell folkoch bostadsräkning. Det fanns alltså frågetecken kring integriteten och också kring kvalitetsaspekten, vilket gjorde att jag inte lade fram en proposition på den grundvalen. Nu föreligger en proposition om traditionell folkoch bostadsräkning. Folkoch bostadsräkning har vi haft väldigt länge. Sedan 1950-talet har vi genomfört folkoch bostadsräkningar i vårt land. Om man bläddrar igenom propositionen och ser på vad det är för uppgifter som svenska folket skall lämna och har lämnat under många år — nästan från den tid då man använde gåspenna för att teckna ner höll jag på att säga — kan man konstatera att det, som Arne Gadd framhöll, inte på något sätt handlar om kränkande uppgifter om person, bostad och fastighet. Den innehåller icke sådana uppgifter. Vi kan föra en diskussion mot bakgrund av två principfrågor. Det ena är att ett samhälle måste ha fakta för att fatta beslut som ett led i den demokratiska beslutsprocessen. Det andra gäller integritetsoch säkerhetsfrågorna. Arne Gadd m.fl. har här vittnat om att kommun, landsting och stat behöver göra en beskrivning, en temperaturtagning, av hur verkligheten ser ut för den svenska nationen för att kunna fatta viktiga beslut om barntillsyn, om civilförsvarsplanering eller vad man nu vill, som tillhör välfärdsstaten. Jag tror att det finns en ganska bred enighet om att vi måste göra sådana verklighetsbeskrivningar för att som folkvalda hitta rätt när det gäller forskning, utveckling osv. Sedan är det en aspekt som jag tycker har kommit bort, förutom nu faktabiten. Det är att när man gör sådana här temperaturtagningar på hur verkligheten ser ut, glömmer man bort att det gäller fakta som svenska folket också kan läsa och ta del av och på grund av dessa bedöma om vi som folkvalda gör korrekta ställningstaganden. Ibland förs diskussioner som går ut på att vi tar in fakta och så att säga av illvilja vill kränka folks integritet. Men det är viktigt att föra diskussion för att svenska folket skall kunna veta hur verkligheten ser ut och hur riksdag och regering använder dessa uppgifter — om man gör korrekta bedömningar, drar korrekta slutsatser osv. Det är en viktig deliden demokratiska beslutsprocessen. Jag kan inte för ett ögonblick ställa upp på det som Margit Gennser här sade, att det är en partipolitisk fråga, alltså om man är marknadsliberal eller socialist. Jag ser det icke så. Vi måste ha vissa basfakta för den demokratiska processen. Detta är lika viktigt för svenska folket som för beslutsfattare. Vad finns det för alternativ? Jag har läst igenom förslagen, och vi har gått igenom dem noga i regeringskansliet med hjälp av de sakkunniga som vi har i våra statliga förvaltningsmyndigheter. Det bedömningsunderlag som jag har fått säger att om inte riksdagen fattar ett beslut om en traditionell folkoch bostadsräkning, då måste kommunerna i stället ta fram beslutsunderlag för att kunna fatta viktiga beslut. Detta säger ju oss att det varken ur ekonomiska synpunkter eller av kvalitativa eller andra skäl är ett särskilt lockande alternativ. Jag har låtit dem som skall kunna göra korrekta statistiska bedömningar gå igenom förslagen för att se om den stickprovsundersökning som föreslås kan vara ett bra alternativ ur kvalitetsaspekt till folkoch bostadsräkning. Man har sagt icke. Inte heller ur forskningsynpunkt är det bra. Här är forskningen en aning nervös, för man vet att detta har tillfört forskningen väldigt mycket fakta. Man kan göra samkörningar med det material som man får fram från — Nr 145 folkoch bostadsräkningar. | Det betyder, vill jag säga till er i riksdagen, att jag inte har funnit att det finns seriösa alternativ att skriva till riksdagen om. De råd och det bedömningsmaterial jag har fått säger att vi inte har något alternativ och att det som har förts fram inte finns. Beträffande forskningen kan jag säga följande. Samkörning har ju blivit ett fult ord — jag återkommer till hur jag ser på integritetsfrågorna senare — men samkörning är någonting mycket fint i en bemärkelse. Låt mig ta som exempel att ni i riksdagen har fattat beslut om en hälsooch sjukvårdsplan, som är bland de mest moderna som man har antagit i världen. Där flyttas perspektivet framåt. Man skall studera sambandet mellan miljön, t.ex. den yttre miljöförstöringen, och den egna hälsan. En ny vetenskap, som går under beteckningen epidemiologi och som skall titta på detta, är under utveckling i vårt land. Den kommer att kunna se på sambandet mellan yttre miljöförstöring och cancer och andra sjukdomar — om man kan få köra uppgifterna från folkoch bostadsräkningen tillsammans med andra variabler. Jag tror att om vi för en balanserad diskussion ut mot svenska folket, är man beredd att acceptera den typen av faktaunderlag. Det skulle ju vara tragiskt ifall vi, som är långt framme i Norden på detta område, inte skulle ge vår forskning denna möjlighet. Jag känner i varje fall att jag inte kan säga nej till sådant, utan jag känner ett behov av att försöka föra en balanserad diskussion om dessa frågor. Vad så beträffar integriteten, den andra principfrågan, har jag redovisat här att regeringen, bl.a. utifrån integritetsaspekterna, inte lade fram förslaget om FOBALT. Jag gjorde det ställningstagandet att jag lät den aktuella propositionen gå till lagrådet för att detta skulle granska den, med remiss och allting. Lagrådet har icke några anmärkningar ur integritetssynpunkt. I proposition 85 står det om statistikutredningens förslag att man skall skärpa upp integritetsfrågorna ytterligare. Folkpartiets och centerns representanter har här frågat varför vi inte kan avvakta. Det framgår av skrivningen och den tidtabell som finns där att folkoch bostadsräkningen skall sättas i sjön på hösten 1985. Om tidsplanen håller för beredningen av statistikutredningen — som redan är ute på remiss — och allt går väl, kan alltså riksdagen till sitt förfogande ha underlag för ett beslut även på denna punkt som, om det hela resulterar positivt, kan vara med i den folkoch bostadsräkning som vi diskuterar. Några har här talat om folket — folket tycker si och så, folket är oroligt. Jag håller med om att folket är oroligt för en ny teknik, om man säger data och samkörning osv., men jag är ytterst tveksam till om de talare har varit representativa för folket som säger att man känner stor oro för en traditionell folkoch bostadsräkning. Jag tvivlar. Jag skulle inte våga göra mig till tolk för folkviljan på detta sätt. Därmed är jag tillbaka vid den demokratiska aspekten igen. Jag tycker 159 alltså att vi har en skyldighet att föra en nyanserad diskussion i dessa frågor. Massmediadebatten har icke varit med och hjälpt till i detta avseende. Vi får väl också pröva det förslag som har lagts fram av riksdagsutskottet, om vi behöver en särskild, parlamentariskt sammansatt statistikkommission. En sådan skulle i varje fall ha en god utgångspunkt: vi kan i och med detta beslut konstatera att vi inte kan upprätthålla den fina traditionen att alla partier är överens om den här frågan. Men den tveksamhet som finns kan man vara med och följa på ett brett parlamentariskt sätt även om man är motståndare till detta förslag. Vi får väl gå igenom detta förslag ytterligare. Jag hoppas alltså att propositionen, trots att vi inte kan få full enighet, ändå skall tas emot på ett sådant sätt att det liksom tidigare blir en hög svarsprocent. På så sätt hoppas vi få ett bra underlag för viktiga ställningstaganden som vår riksdag och våra kommuner och landsting skall göra och bör göra i ett utvecklat välfärdssamhälle.
Herr talman! Först och främst: Civilministern anser att planering ser likadan ut oberoende av vilket ekonomiskt system man arbetar i och vilket ekonomiskt system man strävar efter. Här får civilministern i alla fall inte medhåll av nobelpristagaren Friedrich von Hayek, som när det gäller planering i många av sina böcker har tagit upp just skiljelinjerna mellan planhushållningssystem och mer marknadsinriktade system. Det tar alldeles för lång tid att redogöra för alla hans synpunkter, men jag vill i alla fall hänvisa till dem. Jag konstaterar att det existerar en skillnad mellan kravet på och behoven av sektoriell planering och nivåplanering. När vi sedan kommer ned till den verksamhetsplanering som kommunerna arbetar med på kortare och på längre sikt ger folkoch bostadsräkningen inte något särskilt bra underlag. De behöver andra data, mera närdata. De har alltså bättre metoder. Jag togi mitt första anförande upp exemplet med arbetspendling och hur vi planerar barnomsorgen. Folkbokföringen ger inte data om efterfrågan, köer, osv. Det är ju dessa man använder för planeringen. Barnomsorgsplaner som vi fastställer i fullmäktige och lämnar in till länsstyrelsen måste vi ju göra, eftersom det finns lagar om det, men de används ofta inte i så hög grad för det praktiska arbetet. Det är därför vi faktiskt har hänvisat till andra metoder. Vi har ju kommit mycket längre på urvalssidan. Sedan tog civilministern upp frågan om forskningen. Det är klart att folkoch bostadsräkningen underlättar samkörning av andra register och andra data. Här kommer vi in på mycket svåra problem. Jag känner många läkare och forskare som ur integritetssynpunkt ställer sig mycket tvivlande till de här metoderna. Dessutom finns det metodproblem i fråga om detta. Man har ofta journaldata som måste korrigeras, registren måste vårdas, och man får inte med den dynamik i utvecklingen som man borde ha med.
Herr talman! Civilministern var mycket sympatisk och ödmjuk i sin framtoning och han betonade vikten av att vi får ett bra underlag för de politiska beslut som skall fattas i de olika församlingarna - kommun, landsting och riksdag. Det är ingen som ifrågasätter detta. Tvärtom håller vi med om att det naturligtvis behövs ett underlag för de politiska beslut som vi skall fatta. Vi ifrågasätter inte folkoch bostadsräkningens framtida betydelse, utan vi menar att det bör finnas ett sådant underlag även framöver. Det är formerna, som vi nu diskuterar, och principerna för uppgiftslämnandet som ifrågasätts, liksom att dessa fastställs innan de olika utredningarna har fått säga sitt. Samtidigt inställer sig en rad frågor som är ganska väsentliga just från integritetssynpunkt. Statsrådet tog själv upp vad bl.a. lagrådet har sagt. Vi kan konstatera att lagrådet hade invändningar mot införandet av folkoch bostadsräkningen. Jag kan återge vad lagrådet anför: ”De uppgifter som skall lämnas till folkoch bostadsräkningen är personuppgifter, bostadsuppgifter och fastighetsuppgifter. De ger tillsammans en ingående kännedom om den enskildes personliga förhållanden. I den mån de inhämtas genom enkätsvar föreligger uppgiftsskyldighet, som kan framtvingas genom vitesföreläggande.

Men det finns trots allt osäkerhet. Regeringen har i sin proposition FoB 85 inte nämnt någonting om vad datainspektionen har sagt om uppgifternas bevarande. Hur länge skall uppgifterna stå kvar i registret? Datainspektionen har begärt att denna fråga skall tas upp i propositionen, men det nämns inte ett ord om hur länge registren skall bevaras. Detta är en fråga som har fått ökad aktualitet, inte minst nu i dagarna, när polisen utan tillåtelse har använt sitt register. Det är sådana här frågor som inställer sig och som gör att vi är osäkra. Det är viktigt att vi får dem belysta.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna stöder förslaget om att man skall genomföra en folkoch bostadsräkning år 1985. Behovet av den information som kommer fram ur dessa undersökningar har snarare ökat än minskat i det alltmer komplicerade samhälle vi lever i. Det har också dokumenterats i de remissvar som lämnades till FOBALT från kommuner och landsting. Jag måste säga att det är förvånande att de borgerliga partierna samfällt så kategoriskt avvisar förslaget om folkoch bostadsräkning 1985. Det är, såvitt jag kan förstå, framför allt av partitaktiska skäl, för det blåser sådana vindar nu. Jag tror att många av er innerst inne är lättade över att det blir en folkoch Vpk är som sagt för en folkoch bostadsräkning. Det betyder inte att vi tar lätt på den oro som människor känner inför den alltmer omfattande personregistreringen. I flera motioner till detta riksmöte tar vi upp olika aspekter på personlig integritet och datasamhället — kanske ur ett något annat perspektiv än de borgerliga partierna vanligtvis brukar göra. Vi tar t.ex. upp den personliga integriteten på arbetsplatserna och den personliga integriteten för samhällets kanske mest utsatta grupp, nämligen för dem som hamnar i polisens spaningsregister, som ju nämndes nyss. Det skall bli intressant att se om de borgerligas värn om integriteten kommer att finnas även i dessa fall. Också med anledning av denna proposition har jag väckt en motion. Eftersom riksdagen fattar beslut om innehållet i folkoch bostadsräkningen, menar jag i motionen att det är både naturligt och logiskt att riksdagen skall fatta beslut om eventuella tillkommande uppgifter till registret. Enligt 22 §i lagen kan regeringen fatta sådana beslut efter hörande av datainspektionen. Jag föreslog därför i motionen att 22 § skulle tas bort ur lagförslaget. Utskottet föreslår med anledning av min och andra motioner i samma syfte att en parlamentariskt sammansatt statistikkommission skall inrättas med uppgift att följa arbetet med folkoch bostadsräkningen. Utskottet anser att det är kontrollen och insynen som behöver förbättras och inte den formella regleringen. Vpk tycker att det är positivt med denna förbättrade parlamentariska kontroll, och vi har inte heller fogat någon reservation till betänkandet. Som motionär är jag dock något förbryllad över utskottets behandling, eller rättare brist på behandling, av min motion. Motionen tar framför allt fasta på frågan om att tillföra befolkningsregistret nya uppgifter. I detta avseende ansåg jag att riksdagen borde vara beslutsinstans. I propositionen behandlas 22 § framför allt som en paragraf som reglerar eventuellt nytillkommande uppgifter i registret. Det gäller föredragandens motiveringar, och det gäller framför allt lagrådets kommentarer till paragrafen.

Man väljer att över huvud taget inte beröra hur man skall förfara om det kommer förslag om att komplettera själva registret med nya uppgifter. I och för sig måste ju också detta göras med en samkörning, men det har ändå en annan dimension än samkörningar där uppgifter från folkoch bostadsregistret och andra register samkörs, avidentifieras och används exempelvis för statistik. Därför hoppas jag att jag nu i debattens elfte timme kan få ett svar från utskottets företrädare. Vilken instans skall avgöra om det exempelvis kommer ett förslag att — Nr 145 tillföra folkoch bostadsregistret uppgifter från låt oss säga polisens spaningsregister? Blir det riksdagen, eller blir det regeringen som får fatta det beslutet? Varför har ni undvikit att behandla frågan i utskottsbetänkandet?

Jag vill fråga: Vad innebär då | ”restriktivt” i de här fallen? När man läser propositionen får man intrycket att 22 § skall användas för den händelse nya behov kan uppkomma som inte förutsetts när propositionen skrevs.

Behoven är redan kända och finns i betänkandet. Av någon anledning har de ändå inte redovisats i propositionen, vilket hade varit fullt möjligt. Jag tycker alltså att detta är förbryllande och motsägelsefullt, och jag hoppas att dessa frågetecken rätas ut, innan vi går till omröstning. Som jag sade från början är vpk för en folkoch bostadsräkning, och jag kan instämma i mycket av vad som har sagts. Det som nu sägs skall samlas in och ingå i registret är inte av den arten att det kränker den personliga integriteten. Vi är också för att man när man har samlat in uppgifterna använder dem på olika sätt — det kan då bli fråga om vissa samkörningar. Men vad jag var ute efter i min motion var att riksdagen skulle fatta beslut när det gäller nya uppgifter i själva registret.